Fru talman! Måste verkligen det ena behovet slå ut det andra, frågar Gudrun Schyman, och så kräver hon mera pengar till allt -- pensioner, kollektivtrafik, sjukvård, barnomsorg och en bra och billig bostad till alla. Tyvärr är svaret att i en stagnerande, dvs. icke växande, ekonomi som vi i dag befinner oss i räcker pengarna inte till allt. De skulle inte räcka till allt detta i alla fall. Vi måste alltid göra prioriteringar. Men vi skulle kunna få råd till mycket mera om vi hade en ekonomi som fungerade på ett tillfredsställande sätt. Daniel Tarschys inledde med att säga att socialdemokraterna har tänkt om i olika sammanhang. Det kan man åtminstone inte säga om Gudrun Schyman. Hon känner sig uppenbarligen också alltmera ensam på barrikaderna, om jag inte missförstod henne helt. Nej, Gudrun Schyman, jag tror inte på någon ensidig lösning, någon ensidig privatisering. I mitt anförande talade jag ganska länge om mångfald. Jag tror att man annars inte kan tillgodose många olika behov. Det skall inte finnas en enda lösning. I det här systemet har det offentliga, som jag ser det, sin stora betydelse, men inte ensamt. Även privata alternativ behövs. Många undersökningar visar att folk är mycket nöjda med detta. Det börjar t.o.m. socialdemokraterna inse långt om länge. Gudrun Schyman sade att skyddet för de svaga grupperna har blivit sämre. Det tror jag också är riktigt. Det visar sig också i en opinionsundersökning, som jag såg så sent som i dag på morgonen, att det mycket ofta är de yngre, välavlönade och de som man kan tänka sig konsumera minst av t.ex. sjukvården som är nöjda med den, medan det är de äldre, som vi nog kan tro utnyttjar sjukvården i större omfattning, som är mera missnöjda och mer kritiska till den. Det ligger mycket i den synpunkten. Frågan är dock vilka slutsatser Gudrun Schyman drar. Jo, mera pengar till det som ändå inte visar sig räcka till, nämligen det offentliga.
Fru talman! Gudrun Schyman berörde frågan om marknadsekonomin. Man kan i det sammanhanget be Gudrun Schyman att titta på planekonomierna i östländerna. Anser verkligen Gudrun Schyman att man har lyckats där? Utvecklingen i de länderna talar sitt tydliga språk. Alternativet för Sverige är inte en planekonomi enligt vänsterpartiets modell, utan en marknadsekonomi som tar hänsyn till grundtrygghet och rättvis fördelning både mellan människor och mellan regioner. Länge har man från socialdemokratiskt håll i vårt land försökt förhindra alternativ i vård och omsorg. Det är dock när vi tar till vara alla goda resurser i samhället och enskildas idéer och engagemang som vi kan få en rättvisare fördelning. Tack vare t.ex. alternativ i barnomsorgen har allt fler fått del av de gemensamma resurserna. Det finns många exempel på det, snart sagt i varje kommun.
Fru talman! Daniel Tarschys undrade vad jag tänker hänga i julgranen. Det är inte riktigt den årstiden vi går emot, men någon form av julstjärna skall det väl antagligen bli, även om det inte blir hammaren och skäran, om nu Daniel Tarschys är orolig för det. När det gäller frågan om planekonomi eller marknadsekonomi menar jag att vi har en marknad och att vi har en ekonomi. I vänsterpartiet vänder vi oss emot att den råa kapitalismen skall styra, att marknadsvärdet skall ta över och att människovärdet får komma i strykklass. Den ekonomiska utvecklingen ser vi tendenser till redan i dag. Med de borgerliga partiernas politik skulle den utvecklingen bli etter värre. Jag är övertygad om det. Jag menar att den typen av marknadsekonomi är rådande i många av de västeuropeiska länderna och i EG-länderna. Med vilken ideologi i botten har de löst den sociala omsorgen och tryggheten? Jo, marknadsvärdet har satts på en pidestal och människovärdet befinner sig långt därunder. Det måste finnas en balans i detta. Den balansen och motvikten måste vara politisk och i offentlig regi. Man kan inte lämna omfördelningstanken. Man kan inte bara lämna det här åt valfrihet och konkurrens. Det finns inget som tyder på -- och det finns inga bra exempel på -- att en privat sjukvård är effektivare eller bättre än en offentlig eller att något av dessa områden sköts bättre i privat regi. Per Stenmarck säger att jag är ensam på barrikaderna. Det tycker jag faktiskt. Vänsterpartiet är nog ganska ensamt på barrikaderna i den bemärkelsen att vi också finns ute i folkliga rörelser, inom fackföreningsrörelsen. Vi har ofta sällskap där med socialdemokrater, men de börjar bli ganska vissna vid det här laget. Att moderaterna aldrig har varit ett utomparlamentariskt parti på barrikaderna vet jag mycket väl, Per Stenmarck, men det är ett val som man gör. Jag välkomnar gärna Per Stenmarck på den typen av möten. Jag tycker att det är konstigt att ni inte har ett uns av självkritiskt tänkande när det gäller att se på hur de sociala trygghetssystemen har utvecklats i de mycket kapitalistiskt marknadsekonomiskt inriktade länderna. Den internationalisering av ekonomin som ni så gärna vill driva så långt att vi också skall gå in i EG, innebär att vi underkastar oss den ideologi och den ekonomiska politik som råder där vare sig vi vill eller inte. vare sig vi vill eller inte Där är människovärdet satt på undantag.

Fru talman! Gudrun Schyman sade också att vi måste ha en bra skola och en bra barnomsorg, och det vi tydligen skulle få skulle utan alternativa möjligheter. Man kan fråga de föräldrar och barn som har ett alternativ vad de tycker. Menar Gudrun Schyman att man skall förbjuda sådana alternativ? Det finns olika önskemål bland människor. Det måste man, åtminstone enligt vår mening, vara lyhörd för från samhällets sida.

Fru talman! Det är trist att tillhöra ett litet parti och komma sist och inte få vara med i debatten. Men det är lika trist att tillhöra ett stort parti och komma ännu senare. Jag börjar med själva anförandet och kommer så småningom att svara på Gudrun Schymans frågor. I all vård skall patienten vara i centrum. Det är något som kan synas vara fullständigt självklart, men så är det inte alltid. Ibland är diagnosen i centrum och människan kommer i andra hand. Det kan hända när patienten blir intressant som forskningsobjekt och forskaren, läkaren, gärna vill fullfölja en behandling som är ny. Patienten har ofta inte någon möjlighet att bedöma behandlingen utan måste lita på läkarens omdöme. Som exempel kan jag nämna bröstcanceroperationerna för många år sedan. För att få jämförelsemateriel då vissa sjukhus alltid tog bort hela bröstet på kvinnan vid en bröstcanceroperation medan man på andra sjukhus sparade så mycket vävnad som man vågade, tog man fram ett forskningsmaterial för att så småningom kunna bedöma vilken metod som var bäst. Men många kvinnor blev av med sitt bröst i onödan. Denna forskning fick lov att avbrytas, eftersom sanningen kom fram. Kvinnorna vägrade att acceptera detta. Detta är ett exempel på att patienten i sig själv inte alltid är i centrum. Patienten får inte berövas ansvaret för sin kropp, sitt psyke, sin hälsa och sin livsstil. Det krävs mer av mänskliga relationer i patient--expertförhållandet i sjukvården än vad vi tidsmässigt anser oss ha råd med i dag. Då skulle vården kunna ta till vara människans egna läkande krafter genom att patienten får behålla sitt orubbade människovärde och kan medarbeta i botandet av sin sjukdom på ett mer aktivt sätt. Samarbetet mellan alternativ vård och skolmedicin behöver underlättas, så att vardera parten vid behov kan rekommendera den andra och i förlängningen samverka till nytta för patienten. Därför vill vi ha in alterntivmedicin i vården. Vi har motionerat om en professur i alternativ medicin, och vi vill också ha med en läkare med kunskaper i alternativ medicin i socialstyrelsen. Varför skall vi inte utnyttja alla goda krafter? som någon tidigare talare frågade. Det gör man sedan länge ute i Europa; man tittar inte snett på alternativmedicinen, såsom vi gör här i Sverige. Sjukvården har kommit att domineras av ett mekaniskt-tekniskt synsätt på patienten och patientens sjukdom. Miljöpartiet vill anlägga en annan och vidare syn på sjukdom och dess orsaker, både fysiska, sociala och psykologiska. Med ökad kunskap om hur miljö och livsstil påverkar hälsotillståndet kan människor ta större ansvar för sin egen hälsa och medverka till att förändra negativa livsvillkor. Vi måste lära oss egenvård igen. Vi måste minska skadeverkningarna av tobak och alkohol. Vi borde få en motsvarighet till den verksamhet som fanns under den katolska tiden här i Sverige i form av bikten. Med det menar jag någon som lyssnar under tysthetslöfte, någon som får skuldkänslorna att minska, kanske bara någon som finns för att höra på, någon som har tid att offra på mig och mina problem. Troligen skulle det minska våra psykosociala sjukdomar, om vi fick en sådan möjlighet. Tid är en resurs som vi lider stor brist på. Därför har vi väckt en motion om kortare lönearbetstid. Vi har inte krävt bibehållen lön för 30 timmars arbetsvecka -- det anser vi att vi inte har råd med. Men varför skall somliga bokstavligt talat arbeta ihjäl sig och andra gå arbetslösa? Sjukvården får ta hand om båda dessa grupper, både dem med magsår på grund av för mycket arbete och dem som får magsår på grund av att de ingenting har att göra. Faktum är att den sociala utslagningen är stor i dagens Sverige. Det är konstigt att vi skall behöva så många nerknarkade och utsupna existenser i ett så rikt land som Sverige. Vad är det som fattas? Jag tror inte att det egentligen är pengar som fattas -- jag tror att det är omtanke om varandra. Ensamheten, som är en dygd här uppe i Norden, gör att människor far illa. En höjning av bruttonationalprodukten löser inte de problemen. Snarare skulle det kunna förvärra dem. Fler människor som sitter i var sin hörna, gärna med hörlurar på, och tittar på var sitt TV-program utan mänsklig kontakt är inte någonting som befrämjar ett innehållsrikare liv. Det är inte saker som saknas här i Sverige -- det är tid. Så här vill vi inte att miljöpartiets Sverige skall se ut. Där finns det ett utvecklat nätverk mellan människor. Det kommer inte att finnas så mycket prylar, för det kommer vi inte att ha råd med. Men det kommer att finnas ren luft, friskt vatten och ofarlig mat. Där är arbetstiden -- lönearbetstiden! -- kortare och uppdelad på flera. Arbetstiden i sin helhet är säkerligen inte kortare. Då kommer det inte heller att behövas så mycken sjukvård. Det innebär faktiskt också en höjd standard. När det gäller handikappolitiken vill vi tillsammans med vänsterpartiet och de borgerliga partierna stödja Mättingeprojektet för att rörelsehindrade barn och ungdomar som tillhör RBU också skall få en rekreationsanläggning. För detta ändamål satsar vi 3,7 milj.kr. Vi motionerar också om ledarhundar för de synskadade och fler teckenspråkstolkar och dövblindtolkar. På dessa ändamål lägger vi 6 milj.kr. I övrigt vill vi avvakta 1989 års handikapputredning, som kommer att framlägga ett delbetänkande i början av sommaren. Så vill jag tala litet om barnets rätt i samhället. Vi har väckt en motion som heter ''Barnens rätt'', som innehåller 28 att-satser. Dessa skall jag inte trötta er med. I FN-konventionen står: ''Ett psykiskt eller fysiskt handikappat barn har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och underlättar barnets aktiva deltagande i samhället.'' Det är viktiga saker det! I Sverige finns 52 300 barn som lider av astma. Vi vet att den sjukdomen ofta beror på sjuka hus. 8 500 barn antingen har epilepsi, är rörelsehindrade eller har hörselnedsättning. Det finns dubbelt så många psykiskt utvecklingsstörda. Varje år insjuknar drygt 200 barn i cancer. Kan vi göra någonting åt detta? Den frågan tycker jag att vi skall arbeta med i socialutskottet och försöka få ned dessa siffror. Över hälften av alla barn upp till ungdomar i åldern 15 till 19 år som dog samma år dödades 103 i trafiken. 1989, två år senare, skadades över 1 000 barn svårt i trafiken. 556 av dessa var ungdomar i åldern 15 till 17 år. Så trafiken är farlig! Bilar och motorcyklar skördar offer i så stort antal att det om det gällt en sjukdom hade kallats epidemi. Hur kan vi finna oss i att offra så många av våra barn på trafikens altare? Jag anser att vi måste sänka hastigheten på våra vägar för att få ned antalet trafikolyckor. Miljöpartiets socialpolitik går ut på att människor skall ta ansvar för sitt sätt att leva. Varje människa måste försöka hålla sig frisk och leva ett sunt liv. Men då får vi faktiskt inte ha ett samhälle som motverkar det. För oss i miljöpartiet är det viktigt att värna om de svaga grupperna i samhället. Därför har vi i riksdagen sagt nej till kommunalt och landstingskommunalt skattestopp. Människor anser faktiskt att det är allas skyldighet att se till att de som behöver vård och omsorg får det. Därför har vi vågat säga nej till kommunalt och landstingskommunalt skattestopp. Miljöpartiet vill att vi alla, sjuka som friska, via skatten skall betala samhällets ökade kostnader, inte att det skall ske via avgifter, för då blir det de gamla, de handikappade och sjuka som själva får stå för en stor del av vårdkostnaderna. Vi måste faktiskt gå skattevägen i stället. Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna 21, 38 Sedan till debatten! Gudrun Schyman enögd? Där står det fler, och där finns också miljöpartiet. Det finns t.o.m. de som i en Sifo-undersökning har sagt att det kanske är där miljöpartisterna borde stå i stället för att sitta i riksdagen. Se dig om! Det finns inget parti som satsar pengar på socialpolitiken, säger Gudrun Schyman vidare. Jo, det gör miljöpartiet de gröna. Jag talade nyss om en höjning av kommunalskatten och den landstingskommunala skatten. Vi kan tänka oss en sådan. Miljöpartiet anser att en allvarlig risk med en EG anslutning är att det blir en social dumpning. Vi håller med Gudrun Schyman i många av hennes åsikter om EG.

Herr talman! I samband med det s.k. krispaketet redovisade regeringen att man förberedde diskussioner kring valfrågorna. Det handlar då om t.ex. valperiodens längd. Men det här har tydligen lagts på is. Hur ser alltså statsministern på dessa saker? Hur skall dessa frågor hanteras framöver?

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Gertrud Sigurdsen har lånat mig ett exemplar av partitidskriften Tiden -- en tidskrift som är grundad av Hjalmar Branting. I senaste numret av denna tidskrift finns det en mycket intressant ledarartikel som har rubriken ''Gud i politiken''. Skribenten är synnerligen orolig med anledning av den situation som regeringen och det socialdemokratiska partiet nu befinner sig i. Jag kan så att säga läsa mig till att vederbörande tror att regeringens enda chans att få sitta kvar efter valet i september är att regeringen profilerar sig i värderingsfrågorna. Framför allt gäller det på kristendomens område. Min fråga till statsministern är: Tänker ni villfara tidskriften Tidens önskemål och placera Gud i politiken?
Herr talman! I och för sig är jag glad över att Filip Fridolfsson läser tidskriften Tiden. Det finns alltså ett visst hopp. Tyvärr måste jag göra Filip Fridolfsson uppmärksam på att Gertrud Sigurdsen numera inte sitter med i regeringen. I stället får Filip Fridolfsson vända sig något åt vänster i bänken här i kammaren. Där sitter ju Gertrud Sigurdsen. Då kan nog Filip Fridolfsson få svar på sin intressanta fråga. När det gäller regeringens inställning till Gud är det vår uppfattning att det är vars och ens ensak.
Herr talman! Jag skulle vilja återvända till frågan om matmomsen. Statsministern sade att det är en viktig fråga som regeringen noga behöver tänka över. Tyvärr måste jag då påstå att regeringen tänker mycket långsamt. Vi i vänsterpartiet kom redan för 20 år sedan fram till hur vi vill ha det. Vi vill nämligen att momsen på maten skall tas bort. Jag undrar således när regeringen kan förväntas ha tänkt klart i denna viktiga fråga.

Herr talman! Enligt riksdagens beslut skall regeringen under detta år kunna inlämna en ansökan om medlemskap i EG efter hörande av utrikesnämnden, och det är precis vad regeringen gör. Vi hör utrikesnämnden, och i den viktiga frågan om de utrikespolitiska aspekterna har vi samtal med de borgerliga partiledarna. Det är dessutom -- det råkar vara så -- dessa partier som har uttalat sig för medlemskap. Det är väl då rimligt att vi med just de partier som är överens om ett medlemskap samråder extra noga. Vi kommer, liksom vi tidigare har gjort, att se till att också övriga partier, dvs. vänsterpartiet och miljöpartiet, får del av det material som är viktigt när det gäller att ta ställning i den här frågan.

Herr talman! Varken socialministern eller vice socialministern är närvarande i kammaren i dag. Jag tycker att den här frågan är en typisk fråga att ställa till dem. Sedan vill jag säga att jag är något förvånad över att övriga statsråd som sitter här och längtar efter att få svara på frågor inte får den möjligheten. Jag föreslår därför att frågor ställs också till andra närvarande statsråd. Det blir då ett större utbyte från båda hållen.

Herr talman! Vi är överens om att jag, eftersom det är jag som har förelagt riksdagen förslaget i fråga, efter noggrant samråd med industriministern, skall svara på den fråga som här har ställts. Jag svarar direkt att vi vid samtal med Bryggeriföreningen har kommit fram till en lösning som innebär att bryggerierna kollektivt tar ett ansvar för ett system som skall ge de små bryggerierna möjlighet att delta.

Herr talman! Vi får se om jag lyckas locka upp industriministern i talarstolen. Vid ett besök i Fagersta nyligen uttalade industriministern att det behövs en ekonomisk politik som leder till full sysselsättning och att det är oerhört viktigt med tillväxt. Med anledning av detta uttalande och mot bakgrund av den ekonomiska politik som regeringen har fört samt den låga sysselsättning och den stigande arbetslöshet som denna politik har förorsakat vill jag ställa två frågor till industriministern: Innebär det uttalande som industriministern gjorde i Fagersta att industriministern tar avstånd från tredje vägens politik? Och hur gagnas tilltron till Sverige som investeringsland och därmed tillväxten genom det fondsocialiseringsförslag som nu föreligger? AP-fonderna skall ju få köpa upp delar av det svenska näringslivet.

Herr talman! Finns det något annat land i världen som i dag, för att förbättra tillväxten, väljer ett system som liknar detta och som innebär att man låter näringslivet övergå i statens ägo?
Herr talman! Syftet med förslaget om placeringsregler för AP-fonderna är att åstadkomma en avkastning i det systemet som är likvärdig med den som uppnås i privata pensionsoch försäkringssystem. Varför skall man ha regleringar när det gäller dessa pensionssystem men inte när det gäller andra? Vi avreglerar ju hela kreditmarknaden. Då är det väl rimligt att man också i fråga om AP-fonderna på bästa sätt kan förvalta de pengar som pensionstagarna, dvs. löntagarna, har samlat ihop.

Herr talman! Jag vill fråga statsrådet Lena Hjelm Wallén om när hon anser tiden vara mogen för att erkänna Cambodja och om vilken beredskap det finns för ett bistånd till Cambodja. I avvaktan på ett sådant beslut: Vad är det för ytterligare åtgärder som vidtas för att man skall kunna vara till hjälp i den mycket trängda situation som råder i Cambodja?
Herr talman! När det gäller frågan om erkännande måste man alltid vara klar över att den sittande regeringen behärskar och har kontroll över hela området. Vi har en mycket legalistisk syn på detta. Det är inte fråga om huruvida man gillar eller ogillar en regim, utan man bedömer frågan rent formellt. Därför vill vi just nu inte gå in för något erkännande. I dagsläget är det mest angelägna att ge stöd till den Cambodjanska befolkningen som befinner sig i ett mycket besvärligt läge. Sverige är en av de största biståndsgivarna och det kommer vi att fortsätta att vara.
Herr talman! I syfte att inte slita ut statsministerns krafter riktar jag min fråga till regeringen, så får den som är mest törstig på mikrofonen svara. Min fråga handlar om den svenska marknadsföringslagstiftningens tillämplighet. I denna lagstiftning finns nämligen en regel om att marknadsföring och reklam inte får vara otillbörlig konsumenten. Det hävdas ett krav på ett visst sanningsinnehåll i propaganda och reklam. I går kunde vi höra Kjell-Olof Feldt berätta om statsministerns hållning till den ekonomiska politiken under 1988 års valrörelse, en hållning som ju uppenbarligen inte bara strider mot regeringens övriga uppfattning utan även mot god ekonomisk insikt. Är regeringen beredd att låta marknadsföringslagstiftningens regler gälla även för politisk propaganda?

Herr talman! Jag vill rikta min fråga till industriministern. Sedan många år tillbaka finns det ett starkt folkligt krav på att vinsterna från Vattenkraft skall återgå till dem som producerar vattenkraft. När kommer det ett förslag från regeringen som går dessa önskemål ute i länen tillmötes?

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. När riksdagen i december beslutade att ge regeringen fullmakt att under vissa förutsättningar ansöka om medlemskap i EG framhöll riksdagen också behovet av informationssatsningar för att svenska folket skall få möjlighet att grundligt sätta sig in i ämnet. Detta är naturligtvis särskilt viktigt, eftersom alla partier har ställt sig bakom en folkomröstning i frågan.

Herr talman! Jag blir alltid lika förvånad över att när man diskuterar författningsfrågan och regeringsmaktens möjligheter att fungera, görs detta omedelbart om till en debatt om att man vill stärka det egna partiets ställning, dvs. Jag blev speciellt förvånad i dag över att man i moderata samlingspartiet, som ligger ganska långt framme, är så missmodig inför sin egen framtid att man inte tror sig kunna bli det största partiet. För mig är det helt främmande att över huvud taget tänka i dessa banor när det gäller en så viktig fråga. Jag har som statsminister erfarit hur svårt det kan vara att skapa erforderliga majoriteter i för landet oerhört viktiga frågor. Då vore det rimligt att som en ändring, bland flera, i författningen diskutera om man skall behålla det nuvarande absoluta proportionella valsystemet eller om man skall införa något annat system. Så länge man för debatten på det sätt som Elisabeth Fleetwood gör här i dag är det klart att en diskussion är omöjlig. Det var därför som de sonderande samtalen inte ledde till någonting. Jag konstaterar att det är de som för ned debatten på lägsta möjliga nivå som omöjliggör en vettig författningsdebatt här i landet.

Herr talman! Jag vill fråga om vilka förberedelser som görs för att ta emot sjuka kurdiska barn tillsammans med sina föräldrar från gränstrakterna i Irak, barn som är så sjuka att de inte kan få tillräcklig hjälp i ett tält.

Herr talman! Gösta Lyngå tog upp en mycket viktig fråga. Vi har från regeringens sida mycket tydligt markerat att frågan om Öresundsförbindelsen skall bli föremål för prövning enligt svensk miljölagstiftning. Regeringen kommer att förbehålla sig rätten till prövning enligt naturresurslagen. Detta kan inte ske förrän det har bildats en juridiskt ansvarig huvudman som också kan redovisa ett klart definierat projekt för dem som har att pröva denna ansökan. Det återstår alltså att göra denna prövning som kommer att ske i vederbörlig ordning.

Herr talman! Denna uppföljning fortskrider med stor intensitet. Jag skall under nästa vecka besöka Polen för att tillsammans med min polske kollega ha en förnyad kontakt varvid vi följer varvid hur det har gått. Den s.k. task force-aktionsgruppen fortsätter sitt arbete och kommer att ha ett sammanträde här i Stockholm under den första veckan i maj. Samtliga länder har nu inkommit med sina nationalrapporter. Det pågår ett arbete med att sammanställa ett gemensamt aktionsprogram för länderna och de deltagande finansieringsinstituten, Enligt de planer som nu löper som vi har tänkt oss skall detta arbete vara klart någon gång i början av nästa år, då det skall hållas ett ministermöte för att lägga fast aktionsprogrammet i enlighet med vad som bestämdes i Ronneby. Det är klart att den oroliga situationen i Sovjetunionen och Baltikum utgör ett hot mot denna process. Därför är det extra viktigt att Sverige är aktivt för att stödja en stabil demokratisering och ekonomisk utveckling i dessa länder.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern med anledning av Kjell-Olof Feldts bok, i vilken denne bekräftar den lättsinniga löftespolitik som regeringspartiet bedrev i 1988 års valrörelse. Han kallar valrörelsen bedräglig och frågar sig också varför socialdemokraterna angrep det enda parti som förde en ärlig och politisk ansvarsfull valrörelse, nämligen folkpartiet. Varför var det socialdemokraternas huvudmål? Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga statsministern om socialdemokraterna tänker sluta med att bedriva en valrörelse och politisk debatt på det här bedrägliga sättet. Jag gör det därför att jag tycker att det är en gemensam uppgift för oss politiker att försöka höja vårt anseende.

Herr talman! Folkpartiet utlovade ett vårdnadsbidrag i den valrörelsen. Folkpartiet satt i en regering som under sex år hade möjlighet att genomföra ett tidigare löfte om vårdnadsbidrag. Jag tror inte att folkpartiet är riktigt så änglalikt som Birgit Friggebo vill göra det till. Jag kan dessutom konstatera att under 1980-talet har socialdemokraterna genomfört flertalet av de löften som utställts, en del med råge. Jag ser en annan aspekt på Birgit Friggebos fråga. Här finns tre borgerliga partier som i valrörelserna utställer olika löften och säger: Sedan sätter vi oss en vecka efter valet och kompromissar ihop oss. Jag tycker inte Birgit Friggebo har anledning att vara så oerhört moraliskt stolt å de borgerliga partiernas vägnar och så nedsättande mot socialdemokratin.

Herr talman! Först några ord om oenigheten i socialpolitiken. Vi är i utskottet eniga om ett vårdnadsbidrag om 18 000 kr. per barn och år. Vi tre oppositionspartier är eniga om en satsning på alternativ i barnomsorgen. På de punkterna är vi helt eniga. Men angrepp är bästa försvar. Det kommer man att tänka på när man lyssnar på Bo Holmberg. Sanningen är ju den att socialdemokraterna helt saknar ett förslag om familjepolitik, t.o.m. inom det egna partiet. Det som har genomförts är bemängt med orättvisor. Jag vill uppmana Bo Holmberg att läsa reservationerna som är fogade till det betänkande vi nu diskuterar och som handlar om familjepolitiken och valfriheten i vård och omsorg. De ståndpunkter vi beskriver där är en upprepning av tidigare uppfattningar som vi faktiskt har haft gemensamt under 80-talet -- moderater, folkpartister och vi i centerpartiet. När Bo Holmberg inledde kunde jag inte undgå att tänka på den situation som råder i min hemstad. Det finns kommuner där socialdemokraterna har haft majoritet, t.o.m. egen majoritet, i årtionden, kanske 50--60 år. Men segregationen är där större än någon annanstans. Skillnaden mellan människor och bostadsområden är större än på annat håll. I Malmö t.ex. är hälsan i vissa bostadsområden mycket sämre än i andra, skilsmässofrekvensen är högre, brottsligheten är högre, utbildningen är lägre, medellivslängden är kortare, alkoholproblemen är större, socialbidragsberoendet är större osv. Det är en diger lista, och den listan skulle kunna göras ännu längre. Så är det i Malmö, och det har blivit så med den socialdemokratiska politiken. Jag kan villigt erkänna det som är bra i sjukvård och omsorg. Det har jag också gjort. Men jag förstår inte att socialdemokraterna kan underlåta att se det som inte är bra i den politik som de har fört. Vi som oppositionsparti skulle kanske förväntas teckna allt i nattsvart. Men det gör vi inte. Socialdemokraterna som varande regeringsparti, och Bo Holmberg som representant för partiet, borde kunna se felen och bristerna och erkänna dem. Det nitiska indirekta försvar som vi har hört för allt som har gjorts drabbar egentligen trovärdigheten.